Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i min förra replik: Jag råder Eric Enlund att gå tillbaka till snabbprotokollet och där studera vad jag har sagt i denna fråga. Jag tänker inte nu dra mina 13 punkter på nytt. Jag skall passa på tillfället att rätta till en felaktighet i skatteutskottets betänkande. Där står att det skulle säljas så många snabbvinsatser att det motsvarar 20 miljoner liter färdigt vin. Beräkningar som har tillställts socialdepartementet visar att försäljningen av snabbvinsatserna torde motsvara en tillverkning av på sin höjd 3 miljoner liter. Det väsentliga är kanske inte detta utan om ett förbud mot snabbvinsatser verkligen kan antas ha effekt eller om det i stället kommer att innebära ett slagiluften. Vi är från vårt håll inte beredda att ställa oss bakom restriktioner för dessas egen skull.

Herr talman! De svåra problem i vårt land som orsakas av alkohol löses naturligtvis inte med en enda åtgärd utan det behövs en rad åtgärder. Vi måste åstadkomma en förändrad attityd till alkohol, vi måste tillgripa restriktioner och en hel del andra åtgärder. Det gläder mig att ingen i dagens debatt har kommit med det omotiverade och löjliga argument som vi ibland har hört. När vi vill vidtaga en åtgärd säger man: Tror ni att det löser alkoholproblemet? Nej, det gör det inte och det har ingen heller påstått. Ingen har påstått att borttagandet av mellanölet löste alkoholproblemet, att restriktionerna i fråga om reklamen gjorde det. Det måste till en rad åtgärder, och vad vi i dag diskuterar är bara en åtgärd. Det är naturligtvis glädjande att, som Knut Wachtmeister sade, målsättningen är densamma för oss alla. Men det är tyvärr i den här frågan som i fredsfrågan, där alla säger att de vill ha fred och nedrustning — det blir så litet avdet. Det måste bli konkreta åtgärder. Man måste ta itu med den ena saken efter den andra, annars stannar man bara vid en teoretisk målsättning, och det blir ingenting av den. Därför ser jag det som en god sak när man kan vidta en del åtgärder, och det är vad som har föreslagits av skatteutskottet. Jag skall först gå in på en sak som har diskuterats rätt mycket och som det är litet strid om. Det gäller om man skall få avdrag för representationskostnaderna. Det har talats en del om partiers inställning och politik i dag. Jag är ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp, och där är fyra partier representerade. Det första jag skall göra nu är att tala emot partivänner. Jag skall nämligen rösta mot reservation 7, och jag vill rekommendera alla att rösta mot den. Där har nämligen sagts beträffande representationen, att man skall låta det bli avdrag för vin men inte för spritdrycker. Vidtar man en sådan åtgärd, så ställer man till ett förfärligt krångel. Det är inte alls så, som Kerstin Andersson i Hjärtum, min partivän, sade här, att denna åtgärd är i konsekvens med beslutet om statens representation. Staten betalar ju alltid representantionen själv och får inga skatteavdrag, så man kan inte jämföra dessa båda saker. Jag vill bara visa på vad som skulle hända om man skulle införa en sådan bestämmelse. På restaurangen är det en person som står och dricker whisky och en annan som dricker vodka — det får man alltså inte dra av. Men så är det någon som säger att han vill ha ett glas sherry. Det får man lov att dra av. En annan dricker vermut — det får man också dra av. Hur skall detta fungera i praktiken? Det är ju en helt omöjlig bestämmelse. Och — för att inte diskutera ännu värre saker — vad är Campari för någonting? Campari är en spritdryck — den är icke tillverkad av druvor eller frukt. Vin & Spritcentralen definierar också Campari som spritdryck. Men sedan har andra länder andra bestämmelser, som grundar sig på alkoholhalten. Campari innehåller 21 20 alkohol, och enligt bestämmelserna i dessa länder får man ta in Campari tullfritt. Så föll den svenska tullen undan för det, och riksdagen har väl också gått med på att man gör detta undantag på grund av alkoholhalten. Men det är fortfarande en spritdryck — det är icke något vin. Med detta vill jag bara visa hur oerhört svårt det skulle bli att genomföra reservation 7. Jag anser den vara helt omöjlig och helt felaktig. Jag skall rösta emot den och hoppas att så många som möjligt röstar emot den, så att den inte bifalls och ställer till allt detta krångel. Det är naturligtvis mycket riktigare att man säger att avdrag inte beviljas för några alkoholdrycker i samband med representation. Sedan är jag förvånad över moderaternas reservation nr 8, där det sägs: ”Om riksdagen vägrar företagen avdrag för kostnader för spritdrycker och vin i samband med representation innebär detta inte att företagen måste avstå från att bjuda på sådana drycker” — varför inte det? frågar man sig — ”utan att kostnaderna får bestridas med beskattade medel.” Ja, det är väl inget fel i det — på så sätt kommer det ju in mer skattepengar. Så fortsätter man: ”Det av utskottet förordade principbeslutet kan därför inte väntas ha någon alkoholpolitisk verkan men väl innebära ekonomiska nackdelar för näringslivet.” Varför skulle det inte ha någon alkoholpolitisk verkan? Representationen kostar ju pengar. Företagen är mycket duktiga i vårt land, och de kommer väl också att räkna med att detta är dyrt — ”vi kan väl låta bli att bjuda på det”. Jag kan inte riktigt begripa den motivering som man har i reservationen. Beträffande representationen kommer jag givetvis att rösta för utskottets hemställan. Knut Wachtmeister refererade litet av vad Hotelloch restaurangförbundet har sagt om betydelsen av denna hantering. Ja, men kan man säga till människor att de skall supa så att det blir arbete? Kan man säga att båtarna skall gå därför att de skall drivas med sprit — dvs. att de ekonomiskt skall drivas med spritservering? Det är väl ingen logik i detta. När vi har alkoholen som en stor skadegörare i vårt land, skall vi då säga att för att upprätthålla sysselsättningen för en del människor som arbetar med spriten måste vi ha den kvar? Både båtarna och restaurangerna skall väl drivas för sitt huvudändamål och inte för att sälja sprit. Sedan instämmer jag med förste vice talmannen i att man skall se till att bestämmelser skall åtlydas. F. ö. kan jag säga att det program som Ingegerd Troedsson talade för innehåller åtskilligt som man kan tänka sig. Det var litet ofullständigt — det sades ingenting om reklam och vinstintresse — men där finns säkert punkter som är bra. Jag instämmer i att man skall fullfölja detta. Syftet med den bestämmelse om snabbvinerna som riksdagen fattade beslut om var, säger utskottet, att förhindra försäljning av snabbvinsatser. Men detta förbud har kringgåtts. Men då skall man väl se till att det förbud riksdagen ville ha blir genomfört och får full effekt; det hålet skall täppas till.

Jag skulle också vilja säga några ord till Knut Wachtmeister om cider. Jag var nämligen med i den stora ciderdebatten. Det är inte så att man inte kan dricka stora mängder cider för fruktsyrans skull — det har vederlagts i schweiziska undersökningar. Ganska många hade druckit 4-5 liter cider per dag. Det fanns t.o.m. enstaka exempel på 8-10 liter om dagen. Det argumentet står sig alltså inte alls. De schweiziska undersökningarna visar att det inte är på det sättet. I Schweiz är cidern starkare och mera använd. På alkoholistanstalterna där finns ett stort antal människor som är cideralkoholister. Jag vill inte påstå att cider med 2,8 90 alkoholhalt skulle leda till detsamma. Men att det har en effekt som strider mot nykterhetsintresset är ganska uppenbart. Eftersom vi redan har cider i vårt land är det här egentligen bara fråga om att höja alkoholhalten. Vi har 1,8 20 alkoholhalt — nu vill man ha 2,8 96. Vi undersökte också argumentet om fruktodlingen. Det visade sig att de fruktsorter vi har i Sverige inte är lämpade till cider. Vi får vänta ett tjugotal år tills vi fått fram en stam av frukt som lämpligen kan användas till cider. Skulle vi tillåta cider får vi också tillåta import. England och Schweiz kan göra cider som är bra, men vi kan inte göra det med de fruktsorter vi har nu. På mycket lång sikt, ett tjugotal år, skulle vi alltså kunna få någon nytta av cidertillverkningen. Det finns således ingen anledning att försämra nykterhetsläget genom att införa en cider som har 1 96 större alkoholhalt. Svensk fruktodling får det inte bättre för det. Jag vill gärna instämma i vad Margareta Andrén sade om stängningen på lördagar. Jag vill bara lägga till en synpunkt. Alkohol är ingenting som man tvunget behöver köpa, det är inget livsmedel. När nu alla människor påstår att de inte alls är beroende av alkohol, måste de också kunna planlägga sina inköp så att de kan låta bli att handla på lördagar. Det är de som är alkoholskadade som går och köper då. Och så en annan synpunkt — borde man inte beakta den: Varför skall systemets personal arbeta på lördagar? Vin & Spritcentralens personal arbetar inte på lördagar. Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt ta bort arbete på lördagarna. Jag tror inte att personalen är så värst förtjust i att på lördagarna expediera sprit till människor som i många fall har stora problem. Och med de goda erfarenheter som har refererats från Finland bör man naturligtvis ha stängt på lördagar. Systemets personal skall inte vara undantagen av sådana skäl. Jag föreslog att vi skulle ha vita veckor. Jag sade att man under vissa veckor inte skulle sälja någon alkohol. Dessa ”vita veckor” skulle komma helt oväntat — regeringen skulle få bestämma om det. Det väckte en del rabalder. Jag hade inga större förhoppningar att detta skulle genomföras — inte därför att syftet inte var bra utan därför att man inte kan komma med någonting nytt iriksdagen. Det kan vara aldrig så välmotiverat — det går inte igenom. Jag har erfarenhet av 31 år i riksdagen. Det får lov att dröja en tid innan en nyhet accepteras. Jag väckte en motion om representationsspriten för åtskilliga år sedan, men den avslogs kallsinnigt — man sade att det inte går att kontrollera. I dag kan man glädja sig åt att det nu tydligen går att kontrollera — det är bara bra — men det gick inte alls första gången. Därför har jag inte mycket hopp om att vita veckor skall genomföras. Men min motivering har utskottet inte alls jävat. Man går över huvud taget inte alls in på den alkoholpolitiska effekten. Vad som förvånar mig är motiveringen att det skulle vara så svårt att övervaka försäljningsstoppet. Eftersom det är staten som råder över systembutikerna, kan det väl inte vara så svårt att exempelvis säga: Nästa vecka är det stopp, då säljs ingen alkohol. Jag medger att det kan vara litet svårare att kontrollera restaurangerna. Men på det övervägande antalet försäljningsställen lär det inte vara särskilt svårt att has.k. vita veckor då och då. Det skulle få gynnsamma effekter både alkoholpolitiskt och medicinskt. Här har också frågan om dens.k. turistspriten behandlats. Jag förstår inte varför speciellt undantag skall göras för den, varför en viss kvantitet skall få införas tullfritt i landet. Det finns ingen anledning till det. Jag kan inte heller tillstyrka utskottets skrivning om att vi skall försöka uppnå en internationell överenskommelse. Det är en både lång och krånglig väg. Man stöter och blöter fram och tillbaka, och då tänker jag på hur lång tid det tog när man försökte klämma åt sprithanteringen på Öresundsbåtarna. Det vore bra om Sverige kunde sätta stopp för denna turistsprit. Knut Wachtmeister talade om de passagerare som drack te på båten men blev så fulla i land. Det påminner mig om den tappre soldaten Svejk, som hade en butelj med alkohol i. Men han är sin Herre trogen i allt. När därför högre befäl frågar honom vad han har i buteljen, så svarar Svejk att det är vatten. De högre befälen vill att han skall bevisa det, varpå Svejk dricker upp innehållet i buteljen. Så rusar han hem och säger: Nu skall jag bli full. På samma sätt är det med Knut Wachtmeisters exempel. Den som sitter och dricker te på båten, han måste drömma om sprit. Så fort han kommer i land måste han alltså dricka sprit. Jag tror inte att människor fungerar så i allmänhet. Knut Wachtmeister menar att folk, om de inte får föra med sig spriten i land, kommer att dricka desto mer på båten. Knut Wachtmeister måste förstå att jag inte tror på denna hans motivering. Nej, enklast vore att förbjuda turistspriten. Låt människor betala den skatt och den tull som gäller på andra varor, och därmed nog. Då skulle vi också slippa höra den här frågan, som är så vanlig på exempelvis flygplan på väg till Sverige: ”Du, jag har litet för mycket. Hur mycket har du? Kan du ta litet åt mig?” Jag hoppas att alla andra nykterister gör som jag, dvs. säger nej. Det var väl inte heller lagstiftarnas mening att sådant skulle förekomma. Denna fria införsel betyder ett inkomstbortfall på 500 milj.kr., och det är inte så litet pengar i vårt trängda ekonomiska läge. Jag tycker alltså att människor skall betala fullt pris på den sprit de vill köpa på båtar och flygplan. De skall inte heller vara oroliga för att de inte på Systembolagets butiker kan köpa den eller de sorter de vill ha. I Vin & Spritcentralens sortering finns mellan 700 och 800 sorter vin och sprit. De har valts ut av mycket framstående experter, vilket jag tror alla erkänner. Knut Wachtmeister och jag är säkert överens om att de svenska vinkvaliteterna är bra. Vi behöver alltså inte av den anledningen föra in något via flyg eller båtar. Om man så vill är det faktiskt också möjligt att importera vissa sorter, även om det kanske är litet krångligt. Herr talman!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 Skall vi åstadkomma den attitydförändring som jag talade om i början av mitt anförande, då måste staten kunna förbjuda spritförsäljning vid vissa tidpunkter. Det vore att föregå med gott exempel i kampen mot alkoholen.
Herr talman! Torsten Bengtsons anförande var glädjande hovsamt både till sak och till tonläge i jämförelse med Eric Enlunds. Men eftersom Torsten Bengtson nämnde mitt namn vid åtskilliga tillfällen, tar jag mig friheten att något förlänga denna debatt. Torsten Bengtson började med att säga att vi nog hade samma mål men att vägarna till målet var olika samt att det inte hjälpte vad vi sade från moderat håll, eftersom vi inte hade anvisat några vägar. Jo, det har Ingegerd Troedsson gjort i sina 13 punkter, som jag helt kan ställa mig bakom. Torsten Bengtson sade att vi för 20 år sedan hade en debatt om cider. Om ytterligare 20 år kanske man kan få fram sådana äppelsorter som det går att tillverka cider av. Men man kanske började redan för 20 år sedan, så att dessa sorter nu finns. Jag är inte tillräckligt kunnig fruktodlare för att veta detta, men jag föreställer mig att det mycket väl går att göra cider av det svenska fruktöverskottet. Jag tror inte att man skall jämföra med undersökningar som är gjorda i Schweiz. I Mellaneuropa är man nog van vid en åtskilligt större per capita-konsumtion av både öl och kanske också cider. Vi fick veta att lördagsstängning hade gått så bra i Finland att det var någonting för oss att pröva. Men i själva verket har finnarna kommit till den konklusionen att de inte skall ha lördagsstängt, så de var väl inte helnöjda med den ordningen. Det blev givetvis en försämrad service. De som jobbar till halv fem på fredagar kan planera sina inköp, sade Torsten Bengtson. Men en lördagsstängning måste nödvändigtvis medföra ett väsentligt köande, och jag beklagar den som efter en lång arbetsdag måste stå i kö. En lördagsstängning kommer otvivelaktigt att bidra till ökade köer. Därför anser jag att det är en felaktig metod. Torsten Bengtson sade också att vi tycker att man skall tillåta restaurangsupning för att upprätthålla sysselsättningen för 65 000 restauranganställda. Ja, man får skilja mellan att dricka och att supa. Jag tycker inte att det är något fel i en måttlig konsumtion av vare sig vin eller sprit. Jag är fullkomligt övertygad om att nykterheten i Sverige inte ökar, om man lägger ytterligare restriktioner på just restaurangspriten. Beträffande den införsel som får ske sade Torsten Bengtson att statsverket skulle tillföras ytterligare 500 milj.kr. om införseln belades med skatt. Men så blir det inte, det är jag övertygad om, för då blir det mindre värt för människor att ta in dessa mängder. Då dricker de hellre upp spriten, innan de sätter sig på flygplanet hem. Vad slutligen vita veckor anbelangar tror jag definitivt att de är ogenomförbara. Torsten Bengtson var själv tveksam till dem när det gäller restaurangerna. När det gäller systembolagen kommer det naturligtvis att medföra mycket stora langningsoch hamstringsproblem.
Herr talman! Jag sade tidigare att många av förste vice talmannens programpunkter var bra. Men det gäller att genomföra dem, och i ett fall var det ohållbart. Man ville inte tillämpa bestämmelserna. Det gällde snabbvinet. Men när någon uppenbarligen har saboterat lagstiftningen, skall man väl klämma till. Om man helhjärtat går in för dessa punkter kan de göra nytta. Man kan inte i nästa ögonblick säga att man inte vill vara med om att följa lagstiftningen. Måttlighetssuparna är ett problem. Det är det märkliga. Oss nykterister behöver ni inte bry er om, för vi dricker inte alkohol. Vi har inte någonting att göra med den saken. De alkoholskadade är ett problem, men dem får vi inte tillbaka igen. De flesta av dem är förlorade, om inte Länkarna eller de kyrkliga organisationerna kan ta tillbaka några. Sedan har vi den stora gruppen måttlighetssupare, varifrån man rekryterar dem som skall bli alkoholskadade och vari man finner dem som vid olika tillfällen försvarar bruket av alkohol. Det kan låta paradoxalt, men det är där man finner problemen. Knut Wachtmeister framställde en del tvivel. Man började nog inte odla lämplig frukt för 20 år sedan, för riksdagen avslog förslaget om cider. Det var ingen uppmuntran till att sätta i gång och plantera lämpliga fruktsorter för cider. Sedan har förslaget legat nere lång tid, och det har inte blivit något av denna tanke. Man tycker att det är festligt att gå på restaurang. Där skall man dricka sprit och vin. Där ges exempel på vad man kan ta med till hemmet. Man lär sig nya sorter, och därför är restaurangdrickandet inte alls så ofarligt som man tror. Tvärtom initierar restaurangbesöken till att man skall dricka mera. I fråga om de 500 miljonerna förutsätter Knut Wachtmeister att man måste dricka en viss mängd. Om man inte får bära hem denna kvantitet eller dricka den på restaurang, måste man köpa den på annat sätt. Jag tror inte att det är så. Tvärtom fann vi när det gällde mellanölet att det inte var alkoholstyrkan utan lättillgängligheten som var det svåra. Det får man observera i andra sammanhang också.

Herr talman! Att alkoholmissbruket är vårt lands allvarligaste sociala problem är ställt utom varje tvivel. Mot just den bakgrunden vill jag gärna instämma i vad Filip Fridolfsson, Allan Hernelius och Ingegerd Troedsson och andra varit inne på i debatten i dag om vikten av att bygga broar i denna fråga, vikten av att öppet försöka analysera olika sätt att lösa de problem vi står inför och som vi faktiskt också måste försöka lösa. Trots att alkoholfrågan varit uppe till behandling i riksdagen i allmänhet flera gånger per år och trots att riksdagen tagit ett stort antal beslut i denna fråga har missbruket faktiskt ökat. Vi har inte lyckats. Vi har tvärtom misslyckats. Den här debatten har visat att det finns en absolut enighet om att problemen är allvarliga och att en viktig del av kommande generationers sociala trygghet är beroende, varken mer eller mindre, av att en effektiv, verkningsfull alkoholpolitik förs. Men debatten har också visat att det kan finnas delade meningar om hur en sådan politik skall utformas. Det brukar heta att man aldrig skall ändra ett vinnande spel men alltid ett förlorande. Man kommer att tänka på den kloka regeln när man ser hur utskottet har behandlat den motion som väckts av ett antal moderater om en anpassning av inköpsålder på Systembolaget till myndighetsåldern. I sitt korta och lakoniska betänkande konstaterar utskottet att riksdagen har tagit ställning för en 20-årsgräns och att det inte finns någon anledning att diskutera frågan igen. Men har då denna gräns varit ett exempel på ett ”vinnande spel”? Menar verkligen utskottet att den nuvarande åldersgränsen varit ett verksamt medel mot alkoholmissbruket bland ungdomen? På annat sätt kan man inte tolka ett uttalande om att den ifrågavarande regeln över huvud taget inte skall kunna diskuteras. Vi motionärer har i motionen pekat på ett antal enligt vår uppfattning beaktansvärda skäl för en ändring av åldersgränsen. Dels bör man ta hänsyn till den lagstiftningsmässiga oformlighet den nuvarande åldersgränsen utgör, och dels, kanske framför allt, bör man ta hänsyn till de utomordentligt dåliga alkoholpolitiska resultat som de nuvarande reglerna lett till. Det har inte varit något vinnande spel. Men, herr talman, frågan om inköpsåldern på Systembolaget är naturligtvisi ett större alkoholpolitiskt sammanhang en liten fråga. Av det skälet kan jaginte heller nu yrka bifall till motionen med hänsyn till att det finns ett enigt utskott på den här punkten. Den intressanta frågan är om den typ av restriktionspolitik som åldersgränsen bara är ett av många exempel på verkligen löser våra svåra alkoholproblem. Det är den frågan som måste , ställas, måste analyseras, om vi från det här huset skall ha någon rimlig möjlighet att komma åt alkoholproblemen. Personligen tror jag inte att fler restriktioner ger resultat. Tvärtom borde de senaste årens alarmerande utveckling visa att den nuvarande restriktionspolitiken inte fungerar. Den politiken är inget ”vinnande spel” och borde därför ändras. Det är tre år sedan vi fattade ett stort alkoholpolitiskt beslut här i riksdagen. Tillskyndarna av det beslutet måste väl ändå ha menat att den politik som då stakades ut skulle kunna minska eller i varje fall leda till att vi någorlunda skulle kunna bemästra alkoholproblemen. Hur verkligheten blev, det vet vi nu. Det framstår närmast som ett hån mot de stackars människor, i en del fall rena vrak, som vi har på Sergels torg utanför riksdagshuset och på många, många andra ställen i vårt land, när riksdagen fattar beslut som innebär att riksdagsmännen numera på middagar läppjar på ett glas champagne före måltiden i stället för på ett glas visky. Sådana beslut leder naturligtvis inte till några resultat. Det har sagts att man inte kan plocka ut en restriktion och säga att den i sig skall leda till att vi får totalt sett bra resultat. Men problemet är att inte heller den samlade restriktionspolitiken har lett till önskvärda resultat. Då måste man i varje fall ha rätt att ifrågasätta om restriktioner är den rätta modellen för att komma åt våra svåra alkoholproblem. Låt mig genast tillägga att det visst kan finnas restriktioner som kan vara motiverade. Men det finns alltid en risk att man slår sig till ro och tror att man har löst några verkliga problem genom att införa nya restriktioner, och uppenbarligen har vi hittills inte gjort det — det visar verkligheten med en förskräckande tydlighet. Men hur skall då problemen bemästras? Fru förste vice talmannen har tidigare redogjort för ett antal punkter i ett åtgärdsprogram. Jag kan ansluta mig till nästan alla dessa punkter. Det har också funnits åtskilliga förslag i denna riksdag som vi alla har varit eniga om. I tidigare motioner har några av oss som inte är tillskyndare av förbudspolitiken försökt understryka vikten av att vi ändrar attityder och lär människor att dricka i stället för att supa. Det skall villigt erkännas att det är lättare sagt än gjort, men det är inte omöjligt. När ett antal ungdomar i samband med Luciafirandet i december förra året tog initiativ till en kampanj mot supandet, var det en åtgärd som var avsevärt mera verkningsfull än vad exempelvis en åldersgräns på ett systembolag någonsin kan bli. Den kampanj mot langning som nu pågår och de andra kampanjer som riksdagen har uttalat sig för kan också vara verkningsfulla, om de utformas på rätt sätt. Herr talman! Vi får inte glömma att det bakom de växande alkoholproblemen hos ungdomarna i stor utsträckning ligger en oro för framtiden, en oro som kanske framför allt bottnar i den kontaktlöshet mellan olika människor och mellan olika generationer som är en sida av välfärdslandet Sverige. Mitt parti talade redan för flera år sedan om vad vi kallade den nya otryggheten, om människors rotlöshet och oförmåga att finna sig själva och om hur ett minskat ansvar också leder till ett mindre ansvarstagande för sig själv och för andra.

Detta drabbar också allt fler och allt yngre ungdomar. Med denna ideologiska utgångspunkt måste det vara en viktig uppgift att försöka bidra till att verkligt effektiva åtgärder kan komma att vidtas mot alkoholmissbruket. På den punkten skall vi tro på varandras goda avsikter och vara öppna för en debatt i denna kammare om hur vi skall komma till rätta med problemen. Att döma av resultatet — och det är det man får se på — har den hittillsvarande politiken inte varit lyckosam. Vi har inte, herr talman, råd att slå fler slag i luften i vår strävan att minska alkoholmissbruket. Jag yrkar med det sagda bifall till reservationerna 2, 3, 4, 6 och 8.
Herr talman! Jag har varit med om att genomföra mycket av det som genomförts på detta område. Joakim Ollén säger att vi inte har lyckats. Hur vet Joakim Ollén det? Han måste i så fall också veta hur det hade varit om vi inte vidtagit dessa åtgärder, annars kan han inte göra någon jämförelse. Man måste göra internationella jämförelser och se hur andra länder har lyckats och misslyckats. Ser vi efter var Sverige befinner sig i den s.k. spritligan, som vi har upprättat en förteckning över, finner vi att Sverige finns på 26:e plats. Det visar att jämfört med en rad andra länder har vi lyckats mycket bättre än de har gjort. På det sättet kan man göra en jämförelse. Men det går inte att bara helt frankt säga att det inte har gått bra och att vi inte har fått det som vi önskade, för det vet inte Joakim Ollén någonting om. Han kan inte säga hur det hade varit om vi inte hade infört restriktionerna. Eftersom 1977 års beslut nämndes, vill jag påpeka att när vi hade tagit bort mellanölet och vidtagit vissa andra restriktiva åtgärder sjönk alkoholkonsumtionen under det första året därefter med nära 11 26. Det är onekligen ett resultat som är ganska enastående. Jag tror inte att det har skett en sådan konsumtionsminskning någon gång tidigare, åtminstone inte under senare årtionden. Det skedde efter beslutet 1977. Sedan höjde vi priserna i höstas. När vi skall se på resultatet därav kan vi gå förbi de första månaderna, då det sker en sänkning av alkoholkonsumtionen, och resultatet är osäkert. Under januari-februari hade spritkonsumtionen sjunkit med 5 96, men vinkonsumtionen hade ökat med 5 90. Man skulle kunna säga att det jämnar ut sig, men det gör det inte, därför att vin är mycket svagare. Därmed får vi en mycket lägre alkoholkonsumtion. Men det visar en tendens, nämligen att man tyckte det blev för dyrt med sprit och därför gick över till vin i stället. Att genomföra kraftigare prishöjningar är alltså en väg som säkert är framkomlig och som regeringen nu har varslat om att man skall använda sig av. När det gäller förslaget att sänka minimiåldern för inköp på Systembolaget till 18 år, kan jag visa på att man i åtskilliga stater i Amerika har höjt denna åldersgräns. Jag fick i går meddelande om att man i Nebraska hade höjt gränsen till 20 år och i New Jersey till 19 år. Och jag har en rad andra rapporter om att man just på grund av erfarenheter tidigare har sagt att man måste höja denna åldersgräns. Jag vet inte hur många stater i Amerika som har höjt åldersgränsen, men det är många som har höjt den till 20-21 år. Det finns alltså ingen anledning att sänka den till 18 år, och som väl är har inte utskottet och inte heller några reservanter brytt sig om att tillstyrka förslaget. Jag hoppas att vi inte får denna framställan igen. Det sades några ord som jag tycker är allvarliga, nämligen att man kan lära folk att dricka och att inte supa. Tyvärr lär vi en del så att de ägnar sitt liv helt och hållet åt att bara dricka. Det är den farliga konsekvensen. Vi vet att av 100 pojkar i en skola i Stockholm blir 10 alkoholskadade. Men vilka det är kan vi inte säga.
Herr talman! Hur hade det varit om vi hade fört en annan politik? Det kan vi naturligtvis inte veta, Torsten Bengtson, det är alldeles riktigt. Det argumentet kan användas i två riktningar: Jag kan hävda att det hade varit mycket bättre om vi sedan decennier tillbaka hade haft en annan typ av alkoholpolitik i vårt land, och Torsten Bengtson kan hävda att det hade varit mycket sämre. Vi vet inte hur det är med den saken. När Torsten Bengtson påpekar att vi ligger lågt när det gäller den totala alkoholkonsumtionen så är det helt sant. Men det är inte att ge en fullständig bild av de alkoholproblem ett land har. Jag vet att de som tror att restriktioner är ett verksamt medel fäster sig mycket vid vikten av att pressa ned totalkonsumtionen. Jag vet också att det har påvisats ett samband mellan totalkonsumtionen och alkoholskadornas antal. Men det ger icke en fullständig bild av alkoholproblemen om man bara pekar på hur stor totalkonsumtionen är i ett land. Vi vet exempelvis att när mellanölet förbjöds så steg antalet omhändertagna berusade ungdomar. Vi vet att starkölskonsumtionen steg. Till detta kommer Torsten Bengtson att säga, att det var från en så liten bas och att det spelar liten roll. Och det må ju vara. Men problemet är att det för dem som kanske var värst utsatta, som höll på att glida in i ett missbruk, så blev situationen etter värre. Alternativet för dem var nämligen inte vatten, utan det var starköl, vin eller någonting ännu starkare. Jag vill alltså påstå att en del restriktioner kan leda till att man faktiskt försätter just den utsatta gruppen i en sämre situation än den annars hade varit i. Jag har försökt, herr talman, att vara någorlunda nyanserad och har pekat på att i en del fall kan restriktioner vara motiverade. Men jag tror att man skall vara mycket försiktig. Vi måste vara öppna för att försöka hitta nya vägar. Och nu kommer jag till någonting som är mycket viktigt: Torsten Bengtson säger att vi i Sverige ändå har det ganska bra jämfört med andra. Ja, men resultatet är ju djupt otillfredsställande, och det tycker vi naturligtvis båda, liksom alla andra ledamöter av denna kammare. Det är alltså till resultatet vi får se. Vi kan aldrig vara nöjda, men vi får se det faktiska resultatet i relation till de åtgärder som vi har vidtagit, och då säger jag: Tyvärr, vår alkoholpolitik har inte varit något vinnande spel. Kan man då lära folk att dricka? Ja, om man inte vill totalt förbjuda alkoholen, vilket ingen vill, eller i varje fall ingen här i dag har föreslagit, kommer vi att ha ett alkoholbruk i vårt samhälle. Då är frågan på vilket sätt det skall utövas. Jag menar att det primära så länge vi har alkoholdrycker och ingen föreslår ett totalförbud är att vi kan få människor att lära sig, som jag uttryckte det tidigare, att dricka men inte supa.
Herr talman! Det är inte alls nödvändigt att människor skall lära sig att dricka. De skall låta bli att dricka över huvud taget. Det finns ca 700 000 personer i Sverige som intagit den ståndpunkten. Det är kanske åtskilligt fler, men antalet organiserade uppgår till 700 000. Också den vägen är mycket bra, Joakim Ollén. Det är vidare mycket bra när Joakim Ollén helt faller undan och erkänner att man inte kan bedöma hur det hade blivit om de genomförda åtgärderna inte hade vidtagits. Därefter redovisade han den linje han företrädde i alkoholpolitiken. Jag vill dock säga att man nog ganska lätt kan finna länder som har tillämpat ungefär den alkoholpolitik som Joakim Ollén vill ha, och resultaten av den har varit skrämmande. Vi bör följaktligen inte alls ta efter dessa länder. Den totala alkoholkonsumtionen står i nästan kuslig överensstämmelse med frekvensen av alkoholskador. Medicinska forskningsrådet har för några år sedan konstaterat att om alkoholkonsumtionen — som den då gjorde — stiger med ca 6 96 per år, kommer vi i mitten av 1980-talet att ha en miljon alkoholskadade i Sverige. Kan vi ta hand om ett sådant samhälle? Är det möjligt att tillåta detta? Jag vill bl.a. peka på att Lemkeii en trebetygsuppsats mycket klart har fastslagit den — som jag sade — kusliga följsamhet till totalkonsumtionen som alkoholskadorna uppvisar. När det gäller avskaffandet av mellanölet visste vi mycket väl att man bland dem som blivit mellanölsalkoholister inte skulle säga: Ja, nu är det slut — nu blir jag nykterist. Vi kunde långt före genomförandet av denna åtgärd ha sagt att de skulle gå över till någon annan alkoholdryck. Men det var inte något skäl för att behålla mellanölet och därmed utsätta alla 9—-12-åringar för risken att drabbas av mellanölseländet. Att resultatet av åtgärden är djupt otillfredsställande tycker också jag, men under sådana förhållanden får man faktiskt försöka göra något — inte bara säga att vi inte skall ha några restriktioner. Nej, jag säger tvärtom att det klagas alltför mycket på olika förbud. Vi har förbud mot att bära stilett och mot att köra bil när man är alkoholpåverkad, och vi har också på en mängd andra punkter förbud som Joakim Ollén inte riktat anmärkning mot. Vi måste ha en hel rad förbud även på alkoholområdet, vilket är mycket farligare än många andra. Det är många fler som har dött av alkohol än av krig och bilolyckor.
Herr talman! Jag har faktiskt i en särskild motion förra året tagit upp ett antal andra förbud och riktat en principiell kritik mot dessa. Men den debatten skall vi kanske spara till en annan gång, även om den i sig kan vara nog så intressant. Torsten Bengtson säger att vi om utvecklingen fortsätter kommer att få problem av en viss storlek om ett antal år. Ja, men då gäller det också att vi försöker tänka efter vilka åtgärder som kan vidtas nu och kan få effekt. Jag kan då inte komma ifrån att den politik som hittills har bedrivits och som fick en ny avstamp 1977 inte har lyckats. Jag menar att det därför är absolut nödvändigt att vi försöker leta oss fram på nya vägar, av det slag som jag har skisserat i mitt inlägg och som flera andra talare har varit inne på. Man kan naturligtvis säga att folk inte skall dricka över huvud taget, men jag tror att vi inte kommer att få ett slut på alkoholkonsumtionen totalt sett i det här landet under de närmaste åren. Vi har i själva verket haft en mycket oroande stegring av konsumtionen. Att mot den bakgrunden framkasta som ett realistiskt alternativ att den helt plötsligt skulle upphöra tycker jag tyvärr är verklighetsfrämmande. Det är just mot bakgrund av att det är fråga om drycker som vi faktiskt har — och som vi, såvitt jag förstår, om vi vill vara ärliga och realistiska, måste erkänna har kommit för att stanna under överskådlig tid — som det är viktigt att man kan lära ungdomar att umgås med dem och att de själva kan lära sig detta, att de kan ta samma slags initiativ som under Luciafirandet i december förra året. Det var verkligen effektiva åtgärder. Där var det fråga om en restriktivitet som växte fram bland ungdomarna själva. Som jag sade i mitt tidigare anförande tror jag att vi har oerhört mycket ogjort i fråga om de kringliggande faktorer som påverkar alkoholkonsumtionen, inte minst när det gäller hur ungdomarna börjar sitt alkoholmissbruk, som ju har att göra med hur barnen i vårt land har det. Dessa frågor skall vi verkligen återkomma till, ty de är mycket centrala om vi vill minska alkoholmissbruket.

Herr talman! Den fråga som vi diskuterar den här eftermiddagen brukar ofta betecknas som det största sociala problemet. Numera brukar vi också säga att alkoholen är en av våra största sjukvårdsfrågor. Det kan också sägas att det är det största miljöproblemet i vårt samhälle. Det är det verkligen, även om vi inte så ofta säger det.

Oavsett vad som sägs är detta ett miljöproblem som i genomsnitt slaktar 16 människoliv per dag i vårt lilla land. Drygt 300 000 människor är gravt alkoholskadade, och var tredje säng inom kroppssjukvården är upptagen av personer som hamnat där just på grund av att alkohol eller andra droger på något sätt varit med i spelet. På psyksidan tas hälften av resurserna i anspråk för den här gruppen. Samtidigt vet vi att om alkoholkonsumtionen skulle öka i samma takt som 1979 skulle den totala alkoholkonsumtionen bli dubbelt så stor omkring 1990. Forskningsresultat från mitten av 1970-talet från bl.a. Canada, Norge och många andra länder visar att en fördubbling av konsumtionen innebär en fyrdubbling av skadornas omfattning, vilket skulle innebära mer än en miljon gravt alkoholskadade människor av de åtta miljonerna i det här lilla landet. Samtidigt vet vi att alkoholvården redan upptar en tredjedel av kroppssjukvårdens resurser och hälften av psyksidans resurser. Vad skulle en fyrdubbling av skadorna innebära för den samlade vårdapparaten t.ex.? Alla förstår att den här ekvationen icke går ihop, och därför måste vi ingripa. Många människor även utanför nykterhetsleden — människor som själva brukar droger av skilda slag — säger sig också numera att vi är tvungna att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det finns självfallet åtskilligt mer att säga när det gäller att påvisa varför åtgärder måste vidtas. Jag skall inskränka mig till att nämna två saker. Det krävs en åtgärdskombination av både vård och restriktioner. I dag behandlar vi restriktionerna, vården behandlade vi tidigare. Det är när det gäller restriktionerna lika väl som när det gäller vården fråga om en solidaritetshandling, en solidaritetshandling av de vanliga konsumen terna med just de skadade, för att hjälpa dem. Det gör man inte, som Joakim Ollén påstår, genom att lära dem att dricka. Jag vill försäkra både Joakim Ollén och alla andra, som till äventyrs har den uppfattningen, att det finns ingen som börjar använda alkohol för att bli alkoholist och ingen som börjar med narkotika för att bli narkoman, utan detta blir resultatet av ett bruk som mani ett visst läge kommer in i och sedan inte längre kan kontrollera. Därför innebär solidariteten att vi skall se till att vi har restriktioner som leder till att det blir en minskning av konsumtionen. Den målsättningen ingick i 1977 års beslut, nämligen att vi skulle komma till rätta med alkoholskadorna genom att tränga tillbaka den totala konsumtionen, och det gör vi bl.a. genom att använda restriktioner som inte har kommit fram i tillräcklig omfattning under de år som gått sedan 1977. Målsättningen måste vara att som ett första steg halvera den totala alkoholkonsumtionen, så att vi därigenom på sikt kan nedbringa skadorna till en fjärdedel. I det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla tas vissa delfrågor upp som är mycket angelägna. Det skall väl också sägas till utskottets förtjänst att man skrivit ett betänkande där man tagit de här frågorna på allvar, med målsättningen att utföra ett positivt arbete för att tränga tillbaka just konsumtionen och därmed skadorna. Det har man gjort också när det gäller en av de motioner som jag väckt i detta sammanhang. Jag syftar på motionen 1860 till detta riksmöte som utskottet behandlat ganska välvilligt, där jag tagit upp dels alkoholbeskattningen, dels den tullfria alkoholen, dels ock alkoholrepresentationen. Jag har trots allt litet svårt att förstå det resonemang som utskottet för när det gäller alkoholbeskattningen — utskottet konstaterar att det är en åtgärd som kan vara värdefull men gör sedan en mängd invändningar. Det är emellertid nödvändigt att vi är medvetna om att beskattningen är ett av de mest effektiva instrumenten, därför att varje procents ökning av priset ger, då det rör sig om prishöjningar av större omfattning, ungefär 0,6 90 minskning av konsumtionen vid inköpen. Där har vi en direkt relation mellan pris och inköp som vi bör utnyttja, och därför finns det verkligen anledning att tillse att vi i fortsättningen följer konsumentprisutvecklingen och gör årliga justeringar men att vi också, i syfte att tränga tillbaka konsumtionen, är beredda att genomföra höjningar som är större än vad som föranleds av konsumentprisutvecklingen. När det gäller den tullfria alkoholen finns det givetvis inte någon anledning att hålla på och resonera om hur mycket man skall få ta in. Självklart är att ingen sådan inköpsverksamhet skall förekomma i form av låt mig säga flytande skattefria systembutiker — varken mellan Mariehamn och Stockholm eller några andra platser eller i luften. Här skall helt enkelt inte förekomma någon sådan verksamhet. Och ser vi dessutom på den fiskala sidan, som skatteutskottet speciellt har att syssla med, kommer vi fram till att det finns än mer skäl till att vi inte skall ha någon införsel av tullfria alkoholvaror i Sverige. När det gäller alkoholrepresentationen, så fattade vi ett beslut om spritfri representation på den offentliga sidan. Självklart är att vi skall ha en alkoholfri representation i alla sammanhang och att man inte skall sitta och supa på skattebetalarnas bekostnad. Nu avskaffar vi därför avdragsrätten för sprit och vin i enskildas representationskostnader. Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, slutligen bifall till utskottets hemställan, utom när det gäller det avsnitt som omfattas av reservation 1 av Rune Ångström, där jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! För en månad sedan hade vi en alkoholpolitisk debatt på grundval av ett betänkande från socialutskottet. Vi kunde då konstatera att det rådde stor enighet mellan partierna. Det var ett enigt utskott, och så när som på en detaljfråga var det stor enighet också här i kammaren. Jag tror, som jag då sade, att det är värdefullt att riksdagen så långt det är möjligt ställer upp i bred enighet i alkholfrågan, eftersom det har en opinionsbildande betydelse och eftersom det grundläggande problemet är att åstadkomma en ändring av inställningen till alkohol och av vår alkoholkultur. Därför beklagar jag att det inte var möjligt för skatteutskottet att följa socialutskottets exempel och nå en större enighet; det är faktiskt så, som någon redan påpekat, att samtliga partier i utskottet har reserverat sig på en eller flera punkter. Till grund för detta betänkande ligger delvis en proposition från folkpartiregeringen om åtgärder mot krångel och byråkrati. Det avsnitt som rör handel med drycker var jag ansvarig för, och därför skall jag be att få säga några ord. Jag tror att erfarenheten nu har lärt oss att vi behöver en restriktiv alkoholpolitik, att vi behöver restriktioner. Visserligen kan man säga att resultatet av den förda politiken inte är alltför lysande, som en talare nyss påpekade. Man kan också säga att vi rent teoretiskt inte vet hur det skulle ha gått om det hade förts en annan politik. Men vad vi vet är, att vi har gjort två «stora experiment med att minska restriktionerna, två stora experiment med att göra alkohol mer lättillgänglig, och att båda gångerna — både när motboken avskaffades och när mellanölet infördes — ökade alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna drastiskt. Detta vet vi. Det är inga teoretiska spekulationer, utan det är verklighet. Även om båda dessa beslut fattades i god anda, med en god målsättning och i goda förhoppningar när det gäller alkoholpolitiken, så måste vi i efterhand säga att det blev en bitter läxa som vi borde kunna dra slutsatser av. Vi behöver alltså restriktioner inom alkoholpolitiken. Det betyder att vi på många sätt kräver solidaritet av måttlighetsförbrukarna — att de accepterar höga priser, att de accepterar en åldersgräns och att de accepterar försäljningsmonopol. Men då måste vi också visa att de restriktioner som vi begär att den stora gruppen måttlighetsförbrukare skall följa är alkoholpolitiskt motiverade, att de inte bara är utslag av allmänt krångel utan att de har en alkoholpolitisk funktion. Vi måste också vara beredda att ompröva sådana restriktioner som framstår som onödigt krångel. Det var tanken med den här propositionen. Det är då alltså inte någon invändning att säga att riksdagen tidigare har beslutat om detta. Det är just det som är poängen, att vi skall vara beredda att ompröva beslut som framstår som krångel och som inte har någon alkoholpolitisk motivering. I synnerhet när vi nu diskuterar att införa längre gående restriktioner måste vi visa att vi är beredda att ompröva de restriktioner som inte har människornas förtroende och för vilka vi inte kan ge en tillfredsställande alkoholpolitisk motivering. Vi har i denna proposition tagit upp några exempel på sådant krångel. Utskottet tillstyrker de flesta förslagen — det är egentligen bara på en punkt som man inte vill vara med, och det gäller reglerna för personalmatsalar. En av de mest uppmärksammade och omstridda detaljerna i 1977 års beslut var kravet på tillstånd för servering av öl i personalmatsalar. Eftersom de flesta personalmatsalar fick tillstånd var detta inte något sätt att minska alkoholkonsumtionen, utan det medförde bara en onödig pappersexercis. Jag tror att detsamma gäller kravet på tillstånd för att servera alkoholdrycker i personalmatsalar till slutna sällskap. Det är säkerligen många som lånar en personalmatsal och som över huvud taget inte känner till att man skall begära tillstånd för att servera alkohol till ett slutet sällskap. Det är ju tillåtet att servera alkohol i slutna sällskap. Men om någon lånar personalmatsalen i det företag där han är anställd för ett slutet sällskap — eller om någon förening gör det — krävs det tillstånd för att få servera alkoholdrycker. Ett sådant tillstånd får man säkerligen om man söker det. Men många gånger känner man inte till denna bestämmelse eller bryr sig inte om att söka tillstånd. Jag tror inte man kan hävda att det i regel har någon större alkoholpolitisk betydelse, men det leder till en mängd onödiga lagbrott. Därför föreslår vi i propositionen att man skall ta bort de här reglerna. Jag säger detta mot bakgrund av att jag samtidigt är med om att i en motion föreslå skärpta restriktioner på andra punkter. Jag vill alltså stryka under att det här förslaget från folkpartiregeringen inte är något uttryck för att vi skulle vilja avveckla restriktioner i största allmänhet, men att vi skall vara beredda att ompröva dem. Vi skall också ständigt vara beredda att ge de människor av vilka vi begär solidaritet en alkoholpolitisk motivering för kraven på ingrepp i deras frihet. Det är tankegången bakom propositionen. Det är nödvändigt när vi förklarar oss beredda att överväga att gå vidare med ytterligare restriktioner, om inte de nuvarande reglerna får önskad effekt.

Herr talman! Med anledning av alla påhopp som har gjorts här på de moderata företrädarna och deras inställning till nykterhetspolitik vill jag göra ett kort inlägg. Den moderata politiken i allmänhet förespråkar inte en ökad restriktivitet som drabbar människor som är skötsamma. De flesta av oss tror helt enkelt inte att det leder till en begränsning av alkoholismen. Personligen tror jag att ett föredöme, ett gott exempel, är den bästa metoden att komma till rätta med utbredningen av ”supandet”. Hemmens och skolans inställning är grundläggande för de ungas vanor. Föräldrar kan inte tillrättavisa sina barn och räkna med att barnen ändrar sig, om det de förväntar sig av barnen är någonting annat än vad man begär av sig själv. Vi har alla ett ansvar för vår nästa, sade förste vice talmannen Ingegerd Troedsson och gav en rad exempel. Som riksdagsledamöter har vi givetvis ett stort ansvar, dels genom personligt exempel och genom den lagstiftning vi fattar beslut om, dels genom att stödja och medverka i kampanjer och organisationsarbete av olika slag där missbruket beivras. Som nybliven riksdagsledamot har jag redan flera gånger försökt att bli utkvittad för att kunna delta i förebyggande arbete mot missbruk. För ett par veckor sedan skulle jag medverka i studiedagar i Östersund som syftade till en kampanj mot alkohol och narkotika. Efter stor möda och i sista minuten godkändes min kvittning mot en socialdemokratisk riksdagsman som ställde upp i samma information och debatt. I dag har jag försökt att få kvittning för att i samband med invigningen av en företagshälsovårdscentral bl.a. beskriva vikten av företagshälsovårdens medverkan för upptäckande och förebyggande av alkoholmissbruk. Den företagshälsovårdscentral det var fråga om är på mitt initiativ involverad i ett upplysningsprojekt som landstinget administrerar och där olika delar av den kommunala apparaten, organisationer av olika slag plus företagshälsovården medverkar. Jag har ytterligare kvittningsansökningar med samma skäl som väntar på svar. Riksdagsledamöternas möjligheter att medverka i det praktiska arbetet med förebyggande av missbruk, som i stor utsträckning efterfrågas av bl.a. folkrörelserna, begränsas eller hindras av det stränga kvittningssystem som framför allt socialdemokraterna är skuld till. För att riksdagsledamöterna skall kunna ha kontakt med både organisationer och allmänhet och kunna medverka i det praktiska arbetet i verkligheten, utanför glashuset, krävs en generösare tillämpning av kvittningssystemet. Tänk på det! Det är också ett led i arbetet mot alkoholoch narkotikamissbruket. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I vpk-motionen 454 med följdmotionen 455 föreslår vi att kommunerna skall få igen det statsbidrag på 35 milj.kr. som under ett år fanns för fritidsverksamhet. Detta krav ingår i vpk:s motion om SIA-skolan och dess genomförande. Det är olyckligt att denna debatt inte sker samtidigt som motionens övriga att-satser behandlas. Det blir litet ryckigt på det här viset. Den samlade skoldagen kommer inte att kunna genomföras i den takt och i den utsträckning som SIA-beslutet förutsatte. En samlad skoldag bedrevs i 80 kommuner läsåret 1978/79. Innevarande läsår anordnas samlad skoldag i 123 kommuner, dvs. i 44 90 av landets kommuner. Men verksamheten täcker bara 16,6 20 av landets grundskoleelever. Det går alltså trögt med SIA-skolan. Reformen innebar ju stora förändringar av skolans arbete. Den samlade skoldagen för alla elever skulle innebära en längre skoldag med inslag av fasta och fria aktiviteter. De fasta aktiviteterna är de vanliga lektionerna i de vanliga ämnena, men meningen var också att ämnesundervisningen skulle bli mer praktiskt inriktad. De fria aktiviteterna skulle varvas med de fasta. Det skulle innebära studiebesök, läxläsning eller olika former av lek. På morgonen och på eftermiddagen skulle eleverna ha tillgång till fritidsaktiviteter inom skolans ram. Dessa aktiviteter skulle vara frivilliga men tillgängliga för alla elever. Kommunerna har emellertid ingen skyldighet att anordna samlad skoldag. Det statsbidrag som utgår till kommunerna underlättar deras möjligheter att genomföra samlad skoldag men täcker långtifrån alla kostnader som är förenade härmed. Det främsta skälet till att kommunerna inte anordnar samlad skoldag är just deras dåliga ekonomi. I dag på morgonen läste jag i Dagens Nyheters bilaga DN Syd att det går trögt att genomföra SIA-skolan. Tyresö kommun t.ex. har problem med det frivilliga deltagandet från föreningsliv, föräldrar och pensionärer. I Botkyrka redovisar man att kommunens ekonomiska läge är det största hindret för SIA-skolans genomförande. I Nacka har ingen skola samlad skoldag i SIA:s mening. I utskottsbetänkandet hänvisar man till att utredning pågår om i vilken utsträckning föreningslivet medverkar i samlad skoldag och i allmän fritidsverksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna har i många sammanhang och åtskilliga gånger här i riksdagen krävt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Bl. a. har vi krävt att all kommunal skolverksamhet skall statsfinansieras. Det är motiverat av sociala, kulturella och fördelningspolitiska skäl. Vänsterpartiet kommunisterna sade också i debatten om SIA-reformen att det skulle bli svårt att genomföra den om kommunerna inte fick ekonomiska resurser för dess genomförande. Verkligheten har visat att vänsterpartiet kommunisterna hade rätt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 455.

Herr talman! Skadorna av alkohol-, tobaksoch narkotikabruk tar i anspråk en mycket stor del av den samlade hälsooch sjukvårdens resurser. Ett speciellt problem därvidlag är det bruk och missbruk som förekommer bland de unga. Tobaksrökning kan när det gäller de unga i en del fall vara inkörsporten till haschrökning och därmed till framtida narkotikamissbruk. Vi måste nu — i ett läge där landstingen blir alltmer ekonomiskt pressade, och också av rent mänskliga skäl — lägga om kursen så att det blir mer av förebyggande verksamhet, något som landstingen helt och hållet är inne på. I hälsooch sjukvårdsutredningen, som är avlämnad till hälsoministern, framhålls också detta mycket kraftigt. Det är helt enkelt så att det i fråga om de här problemen är bättre att stämma i bäcken än i ån. Jag har därför motionerat om att VISIR:s ungdomsförbund, som gör ett mycket bra arbete bland ungdomen när det gäller att minska bruket av tobak, skall komma i åtnjutande av statligt bidrag. Om VISIR får ökade ekonomiska resurser, så kommer det också att kunna göra ett allt bättre jobb. Jag vill med detta yrka bifall till min motion och därmed till den reservation som avgivits i ärendet.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta som sagts tidigare i diskussionen om det här ärendet när det gäller betydelsen av ungdomsorganisationernas verksamhet och av annat organisationsarbete och också i det som Börje Hörnlund nyss tog upp om vikten av ökade insatser för att bekämpa de skadeverkningar som bruket av alkohol, narkotika och tobak för med sig. Vad först gäller statligt bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner har detta varit en återkommande fråga här i riksdagen. Som Catarina Rönnung påpekade har det inte tidigare rått någon åsiktsskillnad i sak mellan utskottsmajoritet och reservanter när det gäller den positiva synen på ungdomsorganisationernas verksamhet. Det gör det inte heller i år. För tredje gången i ordningen föreslås i motioner från socialdemokraterna och från vänsterpartiet kommunisterna att det särskilda bidrag som utgick till kommunerna för allmän fritidsverksamhet under budgetåret 1977/78 skall återinföras. Som motiv för att bidraget togs bort budgetåret 1978/79 anfördes dels att en förstärkning av stödet till ungdomsorganisationerna skulle äga rum, dels att statsbidraget till grundskolan lagts om. En majoritet i riksdagen anslöt sig till regeringens uppfattning att bidraget borde slopas. En majoritet i riksdagen har också därefter avvisat motionskrav om att bidraget borde återinföras. Herr talman! Inga nya fakta har framkommit i de motioner som väckts till årets riksmöte — och inte heller i dagens debatt — som kan motivera en majoritet i riksdagen att ta en annan ståndpunkt och föreslå ett återinförande av ett bidrag av det här slaget. Med hänsyn till detta och till den restriktivitet som präglar årets statsbudget vad gäller nya åtaganden har en majoritet i utskottet inte ansett sig kunna förorda något sådant bidrag. I sammanhanget bör nämnas att regeringen i mars 1979 gett statens ungdomsråd i uppdrag att utreda i vilken utsträckning föreningslivet medverkar när det gäller den samlade skoldagen och den allmänna fritidsverksamheten. I avvaktan på ställningstaganden till utredningsarbetet har ungdomsrådet för sin del inte aktualiserat något nytt anslag till allmän fritidsverksamhet för nästa budgetår. Vad sedan gäller det krav som förts fram i en enskild centermotion, av Börje Hörnlund, om att VISIR:s ungdomsförbund skall förklaras som statsbidragsberättigad ungdomsorganisation och därmed få ett halvt grundbidrag för budgetåret 1980/81 vill jag säga, att en majoritet i utskottet i rådande läge inte har ansett sig kunna förorda att medel skall beräknas för nästa år för ytterligare en ungdomsorganisation. Reservanternas förslag innebär att anslaget kommer att belastas med ytterligare 147 500 kr. under det kommande budgetåret. Det kan i och för sig inte sägas vara ett betydande belopp, men en ökad belastning av anslaget blir det hur som helst även om reservanterna inte har föreslagit en uppräkning av förslagsanslaget för detta ändamål. Den socialdemokratiska reservationen innebär alltså ett bifall till en motion som väckts av en enskild centerpartist. Det är att notera att ingen socialdemokratisk motion har väckts i frågan — under den allmänna motionstiden gjorde man från socialdemokratiskt håll förmodligen den bedömningen att frågan inte var av sådan vikt. I detta sammanhang bör det framhållas att statens ungdomsråd var splittrat i sitt ställningstagande. Mot en majoritet som ville släppa in VISIR:s ungdomsförbund i bidragssystemet stod reservanter från Unga örnar. Det är möjligt att något inträffat sedan dess som påverkat socialdemokraterna i deras bedömning — vad det skulle vara har i varje fall jag inte någon uppfattning om. Men det bör, som jag redan sagt, omnämnas att statens ungdomsråd inte var enigt, därför att det kan ha viss betydelse i sammanhanget.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
Herr talman! Anna Eliasson, som är utskottets talesman i denna fråga, säger att inga nya fakta har kommit fram som kan förändra synen på om kommunerna skall få det här bidraget, som vpk föreslår skall uppgå till 35 milj.kr., uppräknat alltså med 10 milj.kr. från det år då bidraget utgick. Men enligt min mening har något nytt inträffat. Allt fler kommuner Vitsordar allt oftare den dåliga ekonomin. Vad som har hänt är att fattiga kommuner har blivit ännu fattigare. Ett exempel på detta är att man inte kan införa SIA-skolan i den takt som man hade tänkt sig. Genomförandet av den samlade skoldagen dröjer, och i år är det bara 16 20 av grundskoleelverna som har samlad skoldag, vilket alltså skulle bero på den dåliga ekonomin — det är åtminstone vad kommunerna anför som skäl till förseningen. När detta statsbidrag på 25 miljoner till fritidsverksamheten togs bort fick det svåra följder för kommunerna, som då själva måste finansiera en verksamhet som hade startats tidigare och finansierats med statliga medel. Vi menar att detta statsbidrag bör återinföras och höjas för att underlätta för kommunerna att bygga ut denna verksamhet. Bidraget hade mycket stor betydelse. bl.a. på många områden inom den förebyggande verksamheten för skolungdomar. Jag tror att om man inte anslår 35 miljoner till detta, så får man betala det via andra konton. Jag tror också att det blir dyrare än 35 miljoner, som vi föreslår skall utgå till denna verksamhet. I min hemkommun har de borgerliga politikerna föreslagit nedskärningar generellt av fritidsverksamheten — av finansiella skäl, som det heter. Detta får man naturligtvis betala i ett senare skede, när det är svårare att betala och skadorna kan ha blivit stora. Vänsterpartiet kommunisterna har för avsikt att i en eventuell omröstning stödja reservationen om VISIR.

Herr talman! För att ta det sista först, så vill jag säga att det inom utskottet inte föreligger någon skillnad i sak när det gäller synen på betydelsen av den verksamhet som t.ex. VISIR:s ungdomsförbund bedriver. Det är en betydelsefull verksamhet. Men tyvärr har vi från utskottsmajoritetens sida inte ansett oss kunna förorda att medel beräknas för ytterligare en ny organisation nästa budgetår. När det sedan gäller det särskilda bidraget till fritidsverksamhet konsta: terar jag att varken Inga Lantz eller Catarina Rönnung i sina inlägg har kunnat åberopa några nya omständigheter som innebär att en majoritet av riksdagen i dag skulle inta en annan ståndpunkt än den vi intog förra året. Jag vill än en gång, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till Anna Eliasson vill jag säga att det har förts åtskilliga debatter här i kammaren som visar att vi har en mycket segregerad skola, där barn från fattiga kommuner får en sämre skolmiljö och undervisning och en allmänt sämre utbildningssituation, vilket — som redovisats i utredning efter utredning-— leder till sämre skolprestationer. Över huvud taget får de inte del av den utbildningsstandard som förutsätts i de utbildningspolitiska mål vilka riksdagen fastställt att gälla oavsett härkomst, bostadsort och andra kriterier. Ett återinförande av bidraget till allmän fritidsverksamhet skulle få betydelse speciellt i kommuner av här nämnt slag, och det tycker jag är en nog så bra motivering för att återinföra det. a ning gav följande resultat:

Herr talman! I de två betänkandena 1979 80:220 om vissa frågor inom jordbrukspolitiken. Samtliga yrkanden avstyrks av utskottet. För att börja med betänkandet nr 32, så behandlas i detta yrkandena nr 3, 4 och 5 i motion 220. I motionens yrkande 4 föreslås att riksdagen, efter utredning, underställs de lagändringar som blir nödvändiga för att utvidga jordförvärvslagen till att gälla såväl förvärv genom testamente som samtliga släktförvärv. Utskottet hänvisar här i sin skrivning till att den nuvarande lagstiftningen tillkommit genom en avvägning mellan de rent jordpolitiska intressena och släktingarnas intresse av företräde vid förvärv av egendom från släkting. Utskottet anser att den avvägningen är lämplig som den nu är och avstyrker på den grunden bifall till ändring i gällande jordförvärvslag. Från motionärernas sida står vi kvar vid den uppfattning som framfördes redan i samband med den nuvarande lagens tillkomst och som finns formulerad i det yrkande jag nyss redogjort för. Vi anser att de rent jordpolitiska intressena skall ges ökad tyngd och att släktingarnas intressen skall få prövas i vanlig ordning samt ges företräde om de är förenliga med de övergripande jordpolitiska intressena. T yrkandet 3 i motionen kräver vi att den priskontroll som är kopplad till nu gällande jordförvärvslag och som är ett villkor för statlig långivning strängt upprätthålls och om nödvändigt skärps. Utskottet svarar här att priskontrollen tillkommit för att motverka omotiverade prisstegringar på jordbruksoch skogsmark och spekulation i sådan mark. Man hänvisar till att priskontrollen endast kunnat verka sedan den 1 juli 1979 och att därför erfarenheterna är begränsade. Utskottet säger också att avsikten med prisövervakningen inte var att snabbt åstadkomma en radikal förändring av prisnivån på jordbruksfastigheter. Syftet skulle i stället ha varit att bryta de senaste årens onormala prisutveckling. Utskottet anser sig ha erfarit att tillståndsmyndigheterna verkligen skall ha tillämpat den nya lagen i syfte att pressa prisnivån på jordbruksfastigheter. Man kommer fram till att yrkandet i motionen därför kan lämnas utan åtgärd. Från motionärernas sida vidhåller vi att det är viktigt att denna fråga noga följs, särskilt med hänsyn till att det höga prisläget Nr 128 bidrar till att utestänga unga jordbruksintresserade med begränsade ekono Onsdagen den miska medel från förvärv av jordbruksfastigheter. Om det visar sig 23 april 1980 nödvändigt återkommer vi i denna fråga. or NTE an I yrkandet 5 i vår motion kräver vi att det nu gällande femåriga Jordförvärvslagen, bostadsbandet vid förvärv av jordbruksfastighet upphävs och ersätts med ett bostadsband utan tidsbegränsning men med möjlighet för lantbruksnämnderna att dispenspröva. Här har utskottet kommit fram till en ståndpunkt som för mig faktiskt är litet överraskande. Man menar på fullt allvar att gränsen för de grundläggande frioch rättigheterna i det här landet går vid fem års bosättningsplikt. Vad därutöver är är åsidosättande av dessa rättigheter. Jag hade inte en tanke på att man skulle lägga in en sådan tolkning då jag arbetade med den nu aktuella motionen. Man är ju inte förvisad till sin fastighet därför att det finns en bosättningsplikt. Dels kan man ju avyttra fastigheten och flytta, dels kan man ju få dispens från lantbruksnämnden och flytta med äganderätten kvar. Jag förutsätter att man i ett sådant fall kan arrendera ut sitt jordbruk. På den här punkten har jag således en annan tolkning än utskottet och står kvar vid vad vi yrkat i motionen. Jag övergår nu till att behandla det yrkande i motion nr 220 som behandlas särskilt, i betänkandet nr 33 från jordbruksutskottet. Det gäller yrkandet 2 i motionen, i vilket vi kräver att lantbruksnämnderna ges i uppdrag att bedriva upplysning om och främja tillkomsten av sambruksföretag inom jordbruket och i övrigt verka för samverkan mellan enskilda jordbruksföretag. Här redogör utskottet för vad lantbruksnämnderna har för uppdrag och påpekar att dessa går i motionens tecken och att det därför inte finns anledning till någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Med denna skrivning kan vi knappast vara nöjda. Även om lantbruksnämnderna har de angivna uppgifterna att främja sambruk och riksdagen tidigare förbättrat villkoren för att främja sådana jordbruks tillkomst. anser vi att lantbruksnämnderna uppträder alltför passivt i den här frågan. Utskottet skriver: ”Från såväl regeringens som riksdagens sida uttalades att lantbruksnämnderna borde uppmärksamma möjligheten att bilda sambruksföreningar och. när intresse föreligger, aktivt verka för att anskaffa lämpliga brukningsenheter.” Denna skrivning tyder på att man först skall avvakta spontant intresse för sambruk och sedan hjälpa till att bilda företag. Vi tycker att man skall aktivt verka för att skapa också intresse kring sambruk, en ägandeform som ändå skall främjas av samhället. Det är så mycket mer nödvändigt som kunskaperna om sambruk är väldigt dåliga både bland jordbrukare och bland de jordbruksintresserade i allmänhet. Dessutom kan det vara nödvändigt att bekämpa konservatism och fördomar kring det gemensamma ärendet. På denna grund vidhåller jag vad vi krävt i motionen på denna punkt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1979/80:220, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 32 och 33.

Herr talman! När det gäller vpk:s förslag till förändringar av jordförvärvslagen finns det anledning påminna om att vi relativt nyligen har antagit en ny jordförvärvslag. Det är därför skäl att avvakta och se hur den förändringen inverkar på den fortsatta jordbrukspolitiken. I fråga om släktköpen innebar den nya lagen en väsentlig förändring. Kvar står nu endast möjligheten för barn att förvärva sina föräldrars egendom, liksom självfallet också möjligheten till förvärv efter make eller maka. Det var en mycket stor enighet i riksdagen om att man inte hade något intresse av att frånta dessa parter deras möjligeter att förvärva de gårdar som föräldrar resp. make/maka hade ägt eller ägde. Vad beträffar de testamentariska förvärven pågår f.n. en utredning, utredningen om ställföreträdare för dödsbo. Då den utredningen har kommit med någon form av förslag antar jag att den här frågan kommer upp på nytt. Priskontrollen är enligt mitt sätt att se en utomordentligt väsentlig fråga, och regler för denna har fastställts. Detta anser många vara ett rätt djärvt beslut, men jag tror att det beslut som har fattats är riktigt. Det har ju också redan nu visat sig att lantbruksnämnderna därigenom har fått väsentligt förbättrade möjligheter att inverka på fastighetsprisernas utveckling. Att det skulle inträffa någon enormt revolutionerande förändring i och med att denna lag trädde i kraft hade väl ingen trott, men det har redan visat sig att den kommer att verka avhållande på prisuppgången, som har varit enorm under de senare åren. Vi får hoppas att denna stabiliserande verkan kommer att fortsätta. Det föreligger också en motion om delning av fastigheter. Även den motionen har behandlats i jordbruksutskottets betänkande 32, och jag har personligen stor förståelse för dess innehåll. Utskottet har påpekat att möjlighet till styckning redan finns. Avsikten var ju att den nya jordbrukspolitiken skulle bygga på familjejordbruk. I den situationen är det angeläget att först och främst förhindra fortsatt sammanläggning av redan bärkraftiga enheter. Jag tycker att vi redan är på god väg att bromsa utvecklingen av alltför stora brukningsenheter. Vänsterpartiet kommunisterna har också väckt en motion om främjande av sambruksföretag inom jordbruket. Det är, tycker jag, att slå in öppna dörrar. Det finns faktiskt redan en möjlighet att bilda sambruksföretag och också att få stöd till sådana företag. Men självfallet måste det finnas ett intresse från brukare att bilda sambruksföretag. Man kan inte begära att lantbruksnämnderna skall utveckla någon speciell aktivitet för att bilda sådana företag, särskilt som intresset från lantbrukarna hittills har varit utomordentligt ringa — för att inte säga helt obefintligt. Om det finns intresse från brukare att bilda sambruk, finns det emellertid redan lagstiftning med regler avsedda att stimulera härtill. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i båda betänkandena.

Herr talman! Filip Johansson sade att jordförvärvslagen är ny — det sade Onsdagen den jag också i mitt förra inlägg — och att det därför fanns anledning att vänta med 23 april 1980 att göra ändringar i den. Jag vill påminna om att de ändringar som vi nu föreslår krävde vi redan vid lagens tillkomst. Det är alltså en uppföljning som vi gör och ingenting som vi kommer med i efterhand. Filip Johansson sade också beträffande släktköpen att när den nya jordförvärvslagen antogs innebar den en väsentlig skärpning av tidigare lagstiftning. Man krympte kretsen av dem som utan prövning ägde rätt att köpa jordbruksfastighet, och det är nu bara mycket nära släktingar som har den rätten. Vi menar emellertid att förvärvsprövningen bör gälla alla släktköp. Även nära släktingar borde vid förvärv av jordbruksfastighet få underkasta sig prövningen, och om de är lämpliga brukare skall de kunna ges förtur framför andra som kanske är lika lämpliga men inte är släktingar. Även Filip Johansson anser att priskontrollen är väsentlig. Jag tror inte att vi är så oense på den punkten. Vi har tagit upp frågan därför att vi anser det viktigt att den följs mycket noga. Jordbruksfastigheter hör till de få investeringsobjekt under 1970-talet som har kunnat ge en positiv förräntning på insatta pengar — så kraftig har prisstegringen faktiskt varit. De som köper jordbruksfastigheter till dessa höga priser får det därför väldigt svårt att driva jordbruket och klara kapitalkostnaderna med den avkastning som jordbruken ger. Priserna är helt enkelt för höga. De utgör också en spärr för människor, som är intresserade men inte har så mycket pengar, att komma över en jordbruksfastighet, och det blir då inga nya jordbrukare. Sedan säger Filip Johansson att vpk slår in öppna dörrar med sin motion om sambruken — det finns redan lagstiftning som möjliggör bildandet av sambruk. Jag tycker inte att det stämmer riktigt. Vad vi kräver är egentligen inte alls någon ny lagstiftning. Vad vi kräver i motionen är bara att myndigheterna ute i länen — lantbruksnämnderna — bättre skall bekantgöra denna möjlighet. Vi tror att den är för litet känd. Vi anser att det inte går att bara passivt avvakta ett intresse för det här sättet att äga jord. I motionen tar vi inte bara upp sambruk utan också samverkan mellan enskilda företag i övrigt. Man kan samverka på vissa områden, t.ex. när det gäller djurhållning. Intresset för både sambruk och samverkansföretag skulle enligt vår mening kunna öka om man aktivt bedrev upplysning därom. Hittills har det inte förekommit så mycket upplysning av detta slag. När intresse föreligger, som det står i utskottets skrivning, är man villig att medverka, men man har inte varit villig att medverka till att öka intresset för och kännedomen om denna möjlighet. Det är sådan aktiv medverkan som vi har krävt och ingenting annat. Jag vidhåller alltså mitt tidigare framställda yrkande om bifall till motionen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vpk lade fram dessa yrkanden vid jordförvärvslagens tillkomst. Men de avvisades ju av en mycket stark majoritet i riksdagen, och det torde föreligga samma mening här i dag. Sedan vill jag säga till Per Israelsson att för mig är inte det väsentligaste huruvida släktingar får köpa sin släktgård. Det väsentligaste är huruvida de brukar sin gård och använder t.ex. åkermark och skogsmark — de naturresurser det gäller — på ett riktigt sätt. Och för den skull har vi ju fått en jordhävdslag, som är avsedd att se till att alla fastigheter som bör brukas — och vilkas naturresurser bör tillvaratas — också utnyttjas. Detta gäller oavsett vem som är ägare — om ägaren har förvärvat fastigheten genom släktköp eller på annat sätt. Jag tror att vi vid den här lagens tillkomst var överens om att huvudsaken är att jorden, naturresursen, utnyttjas på ett riktigt sätt, och vi får hoppas att jordhävdslagen kommer att medverka till detta. Beträffande detta med sambruken har man ju vid de sambruk som har förekommit i detta land i alla fall känt till möjligheterna. Men tyvärr har det visat sig att dessa sambruksföretag inte har blivit särskilt gamla; de har på ett eller annat sätt slutat med sin verksamhet. Det bevisar ju riktigheten av vad vi har trott rätt länge — att sambruk tyvärr inte är den ideala möjligheten att driva jordbruk. Och det får vi lov att finna oss i.
Herr talman! Filip Johansson säger att det väsentliga är att gården brukas på ett riktigt sätt och att den hävdas — oavsett vem som äger den. Det är ju precis den tanken som ligger bakom när vi kräver att släktförvärv skall kunna prövas i samband med att en överlåtelse sker. Är alltså den nära släktingen — som nu har förköpsrätt — lämplig, så är det självklart att han skall ha sin förtur. Men det kan ju tänkas, i varje fall teoretiskt, att det inte alltid är så att den nära släktingen, som har förköpsrätt enligt den nuvarande lagen, är en lämplig brukare och kommer att hävda jorden och skogen på det sätt som Filip Johansson här har talat om. I det fallet skulle det vara en fördel om släktförvärvet i sin helhet kunde prövas, så att man fick en brukare som verkligen hävdade jorden i fortsättningen.

Herr talman! Jag skall bara kort göra en deklaration med anledning av att näringsutskottet behandlat två motioner angående Luxor Industri AB i Motala, som väckts av mig och Birgitta Johansson. Jag har inte för avsikt att ta upp någon debatt med utskottet, som i stort uttalat sig positivt över de i de båda motionerna framförda synpunkterna. Det finns två viktiga aspekter på frågan om Luxor Industri AB. Den första gäller den bransch företaget representerar. Hemelektroniken är en bransch som kommer att öka i framtiden, och den har därför stor industripolitisk betydelse. Det är också glädjande att näringsutskottet klart ställt sig bakom den uppfattningen. Luxor Industri AB är ett av de få svenskägda företagen i branschen. Därför är det viktigt med svenskt ägande även i framtiden. Det innebär möjlighet för samhället att utöva inflytande och styra utvecklingen i företaget. Om utländska intressenter skulle köpa upp företaget, kunde det få negativa följder både för det enskilda företaget och för hela branschen. Den andra aspekten gäller sysselsättningen. Därvidlag har företaget avgörande betydelse för de berörda orterna Motala och Karlsborg. I Motala svarar företaget för ca 2 000 arbetstillfällen. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Motala under senare år har inneburit att ett par tusen arbetstillfällen har gått förlorade. Luxor Industri AB har tillsammans med Electrolux en dominerande ställning på orten. Målsättningen måste därför vara att företagets sysselsättningsnumerär bibehålls. Luxor är ett företag som i mycket stor utsträckning sysselsätter kvinnor och ungdomar i Motala och Karlsborg. Det ger företaget en speciell profil ur sysselsättningssynpunkt. Om strukturförändringar skulle bli nödvändiga och leda till minskad sysselsättning, så måste också annan produktion komma till stånd.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 Men jag vill med det sagda understryka hur viktigt det är att även framdeles bevaka och slå vakt om företagets produktion inom den sektor det representerar, inte minst med tanke på den stora betydelse ur sysselsättningssynpunkt som företaget har för de orter till vilka dess verksamhet är förlagd.
Herr talman! Jag vill i likhet med Torsten Karlsson yrka bifall till utskottets hemställan. Vi har samma uppfattning, att det är angeläget att Luxor kan behålla sin produktionskapacitet och sin sysselsättning såväl i Motala som i Karlsborg. Men om det skulle visa sig att företaget av marknadsskäl eller av andra skäl måste nedbringa sin sysselsättning och produktion, måste man vidta åtgärder för att så långt möjligt ersätta de bortfallande arbetstillfällena såväl i Motala som i Karlsborg. Jag vill också understryka vad utskottet har sagt, nämligen att förutsättningarna ändå är relativt lovande. Det har gått bättre än man från början trodde när det gäller rekonstruktionen av Luxor. Självfallet vill jag också instämma i vad Torsten Karlsson sade om det angelägna i att ägandet kan behållas i Sverige. Vi hoppas att det fortsatta rekonstruktionsarbetet skall gå i den riktningen som här har uttalats.

Herr talman! Jag kan begränsa mitt inlägg, eftersom de åsikter som vi socialdemokrater har i dessa frågor är både väl kända och dokumenterade. Ämnet har tidigare i dag diskuterats i kammaren. Till det nu aktuella betänkandet finns våra ståndpunkter och yrkanden fogade såsom reservationer, och jag ber redan nu, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2-7. Jag vill ändå sammanfatta vår syn i några korta satser. Vi tycker att man skall agera utifrån en helhetsbedömning. Det finns många länkar i den kedja som håller emot skattefusk och skatteflykt. Förbättrar man någon länk, ja, då får man enligt vår uppfattning följa efter och så att säga göra kedjan jämnstark. Annars kanske man inte får ut den avsedda effekten av det som redan gjorts. Där står vi just nu. Taxeringsorganisationen i första instans har t.ex. nyligen förbättrats. Därmed är inte arbetet mot skattefusk och skatteflykt klart, men tyvärr — och jag betonar detta ord — så vill de borgerliga inte vara med och göra de nödvändiga förbättringarna och förändringarna inom andra länkar i kedjan. Vi beklagar att man inte vill vara med och förbättra skattemoralen. Man kanske då hänvisar till budgetläget och har det såsom argument. Ja, inte minst därför, säger vi, eftersom lämpliga insatser mot skatteflykt och skattefusk kommer att medföra en positiv nettoeffekt på statsbudgeten. Men detta gäller givetvis inte allt. Det är helt enkelt så att man från borgerligt håll bara inte vill vara med om detta av rent politiska skäl. Vi är många som finner det oanständigt att inte vilja medverka till att förbättra samhällets kontrollmöjligheter när det som nu gäller branschvisa skattekontroller, att inte vilja ta fram de resurser som behövs för att skapa balans mellan arbetsmängd och personal inom kronofogdemyndigheterna eller att inte vilja bekämpa den ekonomiska brottsligheten genom mera offensiva insatser. Får jag sedan, herr talman, göra några kommentarer, även om det är utskottets ordförande som skall tala för majoriteten. Kommentarerna gäller reservationen 1 eller snarare majoritetens skrivning i denna del. Det gäller frågan om personalen vid naturvårdsenheterna. Socialdemokraterna utgör här majoritet tillsammans med centern. Detta är glädjande, för därmed tycks ett gammalt socialdemokratiskt yrkande kunna komma att bli tillgodosett. Men reservanterna, folkpartister och moderater, har två skäl för avslag, dels att en proposition kommer, dels budgetskäl. Jag förstår egentligen ingenting av det här. För om det kommer en proposition som kan förutses syfta till samma sak som vår reservation, vad är det då för fel att fatta beslutet redan nu? Vidare vill jag nämna budgetskälen. Hur får man pengar till det i höst, när propositionen skall läggas? Jo, genom att pengarna redan finns. Det är en väl bevarad hemlighet att det inom budgetdepartementet sedan länge finns sex miljoner öronmärkta för miljöskyddsåtgärder. Varför då inte ta steget redan nu? Det är något som kanske folkpartiets talesman kommer att reda ut i den kommande debatten.

Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet har vi moderater, tillsammans med folkpartiets representanter i utskottet, reserverat oss mot utskottets hemställan i mom. 1 beträffande personalresurserna vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Jag vill understryka att det i och för sig inte råder några delade meningar om angelägenheten av att förstärka naturvårdsenheterna. Av utskottsbetänkandet framgår att riksdagen under kommande höst kommer att föreläggas en proposition med förslag om ändringar i miljöskyddslagen. Propositionen kommer att grundas på miljöskyddsutredningens betänkande, vilket nyligen remissbehandlats. Enligt vår uppfattning är det fel att föregripa nämnda proposition genom att nu uttala sig om omfattningen av framtida personalförstärkningar. De organisatoriska förändringar liksom personell dimensionering som en proposition byggd på miljöskyddsutredningens betänkande kan komma att föreslå måste självfallet bedömas i ett sammanhang. Då, men först då, kan man vara säker på att fatta ett beslut som främjar ett bättre miljöskydd. Huruvida personalen vid naturvårdsenheterna skall utökas eller inte måste dessutom bedömas i ett större ekonomiskt perspektiv. Riksdagen avslår varje vecka åtskilliga i och för sig kloka och bra förslag med hänvisning till rådande budgetläge. Genom att, som majoriteten föreslår, rycka loss en fråga ur sitt naturliga sammanhang ökar vi riskerna för felsatsningar. Det har vi inte råd med i dagens ekonomiska läge. Det bör också understrykas att kommunministern i årets budgetproposition, bil. 18 s. 23, tar upp frågan om personalförstärkningar vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Kommunministern uttalar: ”Länsstyrelsernas Organisationsnämnd gör på regeringens uppdrag en översyn av länsstyrelsernas naturvårdsenheter och har som ett första resultat redovisat förslag om personalsituationen som innebär en utbyggnad av personalresurserna. På grund av det nuvarande budgetläget kan jag inte förorda någon utbyggnad av dessa personalresurser.” Vi moderater gör samma bedömning som kommunminister Karl Boo. Det förhåller sig ju dessutom så, att någon förbättring i budgetläget som skulle kunna innebära en annan tolkning än den citerade icke har inträtt. Jag beklagar att centerpartiets representanter i utskottet inte har anslutit sig till denna uppfattning. Det bådar enligt min mening inte gott för framtiden. Med hänvisning till vad jag här framfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för mom. 1, där jag yrkar bifall till reservation 1 av Rolf Dahlberg m.fl.

Herr talman! Tillsammans med några andra ledamöter i civilutskottet har jag vid utskottets betänkande fogat en reservation som gäller personalresurserna vid naturvårdsenheterna. Naturvårdsenheterna och deras uppgifter är viktiga, och en personalförstärkning tillhör naturligtvis det som vi skulle vilja ha råd med. Men därmed är inte sagt att vi skall göra det som utskottsmajoriteten föreslår, nämligen att genom att avslå Karl Boos förslag i propositionen binda regeringen beträffande innehållet i den proposition om ändringar i miljöskyddslagen m.m. som kommer att läggas fram. Det är ingen hemlighet att vi från folkpartistiskt håll i samband med förberedelserna för budgetpropositionen verkade för mer resurser till naturvårdsenheterna. Det berodde inte på folkpartiet att det inte fanns utrymme. Men vi måste naturligtvis ha i minnet att regeringen då budgetpropositionen utarbetades var tvungen att vara mycket restriktiv med nya utgifter. Såsom bl.a. framhållits i riksdagens beslut med anledning av finansutskottets betänkande 1979/80:15 måste utgångspunkten för budgetbehandlingen vara denna: Om vi vill ha nya utgifter utöver budgetförslaget får vi som regel finansiera detta med en neddragning av utgifterna på något annat område. När civilutskottet nu har behandlat frågan om anslaget till länsstyrelserna, kan jag bara konstatera att utskottsmajoriteten gör på ett helt annat sätt än vad en majoritet i riksdagen var ense om när vi behandlade principerna för hur vi skall hantera budgeten. Det tilläggsförslag utskottsmajoriteten här lägger fram har inte någon motsvarighet i en besparing på annat håll. Den majoritet som stöder regeringen brukar vara ense om att riksdagen inte bör fatta beslut som binder regering och riksdag när det gäller automatiska utgiftsökningar i kommande budgeter. Ändå är det just detta som har föreslagits av utskottsmajoriteten, och det är anmärkningsvärt. Från folkpartiets sida har vi ställt oss bakom centerpartisten Karl Boos förslag i budgetpropositionen, och vi står fast vid våra avtal. Det innebär att ställningstagandet till personalstyrkan vid naturvårdsenheterna — liksom till de nedskärningar som måste finansiera denna utökning — inte skall göras nu utan i anslutning till behandlingen av kommande proposition om miljöskyddslagen samt budgetpropositionen.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

Herr talman! I civilutskottets betänkande 27 behandlas anslagen till länsstyrelserna för nästa budgetår. Till betänkandet har fogats sju reservationer. I realiteten är det emellertid fråga om endast fyra reservationer, eftersom tre är s.k. konsekvensreservationer. Tre reservationer rör skatteoch uppbördsfrågor och har avgivits av socialdemokraterna. I den fjärde behandlas, som vi nyss har hört, frågan om tjänster vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter, och denna har avgivits av moderater och folkpartister. Jag skall börja med att något beröra den sistnämnda reservationen. Som framgår av betänkandet kommer riksdagen under hösten i år att få sig förelagd en proposition om ytterligare åtgärder för att förbättra miljöskyddsarbetet, inte minst på regional och lokal nivå. BI. a. torde avsikten vara att länsstyrelserna skall få ökade uppgifter beträffande förprövning av miljöfarlig verksamhet samt att de åtminstone under en övergångsperiod skall stödja kommunerna i deras miljövårdsarbete. I skilda utredningssammanhang har redovisats att länsstyrelserna redan i dag har alltför knappa resurser på dessa områden. Vidare bör man notera att utskottet är enigt om att länsstyrelserna har stora uppgifter — bl.a. uppgifter enligt miljöskyddslagstiftningen, lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor, bilskrotningslagstiftningen — och att naturvårdsenheterna kommer att få ytterligare arbetsuppgifter om ytterligare utredningsförslag genomförs. Men sedan är enigheten slut. Vi i utskottsmajoriteten vill hävda uppfattningen att om miljöskyddsarbetet på regional och lokal nivå utformas i huvudsak enligt miljöskyddsutredningens förslag, så är det nödvändigt med personella förstärkningar av miljöskyddsarbetet. Bl. a. bör länsstyrelserna övergångsvis ges möjligheter attstödja kommunerna. Vad vi i majoriteten säger är alltså att det kan finnas anledning att i propositionsarbetet beakta behovet av ökade personella resurser vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Detta resonemang var tydligen för mycket för utskottets moderater och folkpartiledamöter. Jag vill då fråga dem: Om länsstyrelserna ges nya uppgifter, skall man då inte också ge dem personella möjligheter att utföra dessa uppgifter? Är det inte rimligt att riksdagen vid en ändring av miljöskyddslagstiftningen också ger länsstyrelserna möjligheter att administrera uppgifterna enligt denna lagstiftning? Jag kan alltså inte finna det särskilt märkligt att riksdagen meddelar regeringen sin syn på frågan och att riksdagen är beredd att ta sitt ansvar för lagstiftningens genomförande. Inte minst viktigt är det att kommunerna ges möjlighet att under en övergångsperiod få stöd från länsstyrelserna beträffande miljöskyddsarbetet. Enligt reservanterna finns tydligen inte tillräckliga skäl för uttalanden om ett sådant stöd. Detta bör noteras, och jag tycker det är mycket märkligt. Reservanterna hänvisar till den rådande budgetsituationen, och naturligtvis kan man hävda att den är bekymmersam. Men jag tror att man inte behöver ha särskilt stor fantasi för att föreställa sig vilka ökade samhälleliga kostnader som kan bli följden av en för knappt tilltagen miljövårdsorganisation. Spåren av nyligen inträffade händelser torde vara skäl nog för att ge myndigheter och kommuner möjligheter att genomföra en mera intensiv tillsynsverksamhet. Knut Billing och Kerstin Ekman hänvisade i sina anföranden till att de i reservationen i den här frågan stöder sig på vad kommunministern har sagt i årets budgetproposition. Jag skulle vilja säga att man i det här sammanhanget nog mera har gått på känslan för vad som är politiskt gångbart, men man borde kunna fordra av utskottets ledamöter att de åtminstone kan läsa innantill. Vi har nämligen aldrig ifrågasatt kommunministerns ställningstaganden i budgetpropositionen, och från centerpartiets sida tillstyrker vi på alla punkter de förslag i propositionen som lämnats av kommunminister Boo. Vad vi talar om är den av regeringen aviserade miljöpropositionen som skall läggas fram redan innan riksdagen åtskils nu i vår och som vi kommer att få behandla till hösten. Vi har uttalat att det är angeläget att man i denna proposition föreslår personella förstärkningar för länsstyrelserna så att de kan genomföra det som föreslås i propositionen. Det är alltså fullständigt felaktigt att som Knut Billing och Kerstin Ekman gör framställa saken så att vi skulle underkänna den bedömning av budgetsituationen som gjorts eller undervärdera vikten av att man överväger var de personella förstärkningar som kommunministern föreslår skall göras. I detta sammanhang vill jag konstatera att reservanterna erinrar om ett tidigare riksdagsuttalande, att ökningen av statens utgifter bör kompenseras med neddragning av utgifterna för något annat ändamål. Men om nu reservanterna verkligen vill ge naturvårdsenheterna ett personellt tillskott — vilket de rent allmänt uttalar att de bör ha — vad är det då som skall dras in? På den punkten tiger reservanterna. I denna fråga har motioner väckts av centerpartisterna Kerstin Andersson i Hjärtum och Kerstin Göthberg om arbetsuppgifternas fördelning mellan naturvårdsverket centralt och länsstyrelsernas naturvårdsenheter, liksom av Evert Svensson m.fl. socialdemokrater om de speciella miljöprobelm som finnsi Bohuslän. Man pekar på nödvändigheten av att åstadkomma en bättre kontroll av problemen i samband med den petrokemiska industrins starka koncentration till Bohuslän. Genom den majoritet av socialdemokrater och centerpartister som därvid har bildats i utskottet har vi fått möjlighet att i regeringens kommande förslag få de synpunkter som framförts i motionerna tillgodosedda. Från vår sida bedömer vi det som väldigt angeläget att det blir möjligt att genomföra just den här typen av förbättrad kontroll av de tillstånd som vi har gett industrierna. Sedan övergår jag till att kommentera reservationerna av utskottets socialdemokrater. I reservation 2 yrkar socialdemokraterna bifall till partimotion 1834. Som bekant har branschvisa skattekontroller tidigare genomförts, och inom riksskatteverket utreds f. n. frågan om hur kontrollinsatserna på skatteområdet skall utformas. Det torde inte heller vara obekant för reservanterna att taxeringsorganisationen under de senaste åren har fått stora personella tillskott. Man har faktiskt under ett antal år fått den största delen av de tillkommande tjänsterna vid länsstyrelserna. Vi har ju beslutat om en treårig uppbyggnadsperiod av skattekontrollen. Som framgår av utskottsbetänkandet föreslås även för nästa budgetår betydande förstärkningar. Utskottsmajoriteten har också understrukit vikten av att pågående utredningsarbete bedrivs skyndsamt och av att förslag om ytterligare förbättrade kontrollinsatser snarast läggs fram. I reservation 3 av socialdemokraterna begärs ytterligare 20 tjänster till kronofogdemyndigheterna utöver de 42 som förordats i budgetpropositionen och som utskottet accepterar. Låt mig då bara konstatera att denna i propositionen förordade förstärkning är den största på många år. Jag kan också konstatera att vi i civilutskottet under socialdemokraternas oppositionstid inte tidigare haft att behandla motioner om fler tjänster till kronofogdemyndigheterna. Men just i år, när tillskottet blir större än på många år, väcker man en motion. Reservanterna anför att riksskatteverkets förslag om ytterligare ca 20 tjänster i hög prioritet bör accepteras. Låt mig då upplysa om att ca hälften av dessa tjänster avsetts för Malmöhus län — ett län där vi i enighet anser att ADB skall införas i exekutionsväsendet — och det måste väl innebära att behovet av personal blir mindre än om man skulle fortsätta med ett manuellt förfarande. Slutligen några ord om reservation 4 beträffande vissa åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Per Olof Håkansson sade att det var beklagligt att de borgerliga inte ville bekämpa skattefusket — ett uttalande som vem som helst kan göra om vederbörande inte har krav på täckning för vad som sägs. Utbyggnaden när det gäller skatteenheternas kontrollmöjligheter och kronofogdemyndigheternas resurser har faktiskt varit särskilt omfattande under den tid som vi haft icke-socialdemokratiska regeringar. Utskottsmajoriteten konstaterar att 700 000 kr. avsatts för insatser mot ekonomisk brottslighet i storstadsområden för nästa budgetår. Men socialdemokraterna vill avsätta ytterligare ca 1 milj.kr. för ändamålet. Något speciellt motiv härför — utöver det naturligtvis vällovliga i att bekämpa ekonomisk brottslighet — anges inte. Låt mig erinra om att riksdagen med anledning av en socialdemokratisk partimotion i höst kommer att få diskutera frågan i ett större perspektiv. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört som argument för utskottsmajoritetens ståndpunkt yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse till Knut Billing, Kerstin Ekman och Kjell Mattsson. Jag vill börja med att knyta an till vad trepartiregeringens talesmän Knut Billing och Kerstin Ekman anförde. Knut Billing sade att den kommande propositionen skall bygga på miljöskyddsutredningens betänkande. Kerstin Ekman frågade om vi har råd med detta. Låt mig då bara säga, att det vi föreslår beträffande naturvårdsenheterna ligger helt i linje med det som miljöskyddsutredningen har tänkt sig och som, såvitt jag kan förstå, också har accepterats av remissinstanserna. På den punkten kan alltså Knut Billing vara lugn. När Kerstin Ekman argumenterar genom att ställa frågan om vi har råd med detta, kan man komma med en motfråga: Vad har budgetdepartementet för underlag för sin bedömning att det skall avsättas 6 milj.kr. härför? Eller är det så att Kerstin Ekman underkänner ett departement för vilket en folkpartist är ansvarig? Sedan kan man bara konstatera att sakfrågorna är angelägna och kan lösas nu, och det finns fortfarande möjlighet för folkpartister och moderater att ansluta sig till den uppfattning som Kjell Mattsson har givit uttryck åt. Beträffande övriga reservationer är det genomgående i utskottstalesmannens sätt att resonera att han påpekar att det redan har skjutits till stora personella resurser och att de varit särskilt stora under senare tid. Det är i och för sig riktigt, och det har varit nödvändigt och angeläget att göra detta. Vi har då ställt frågan: Har detta räckt? Enligt vår mening har det inte räckt, och därför står vi fast vid de reservationer vi har fogat till betänkandet.
Herr talman! Eventuella personalförstärkningar på naturvårdsenheten måste självfallet, Kjell Mattsson, bedömas mot bakgrund av andra angelägna behov. Kjell Mattsson vill egentligen inte göra någon prioritering över huvud taget, utan det är ett ensidigt utpekande av att just denna satsning skall göras, oavsett vilka andra angelägna behov som kan finnas. Det är det som vi inte kan acceptera. Slutligen, Kjell Mattsson: den bästa garantin för ett bra miljöskydd och en bra miljöpolitik är en samhällsekonomi i balans.
Herr talman! Vi reservanter säger att vi skall behandla frågan om ökning av resurserna i samband med propositionen om miljöskyddslagen. Samtidigt säger vi att med det kärva läge vi befinner oss i måste vi finna oss i att anvisa besparingar när vi skall öka våra utgifter. När sedan Kjell Mattsson invänder att vi inte här i dag visar var pengarna skall tas så är det helt konsekvent. Men det är inte här och nu vi skall ta ställning, utan det är när vi behandlar propositionen om miljölagstiftningen. De 6 miljonerna får stå för Per Olof Håkansson.
Herr talman! Gentemot Per Olof Håkansson har jag inte något ytterligare att anföra, därför att han vitsordar att vi under trepartiregeringens tid har tagit fram mera resurser för skattekontroll och kronofogdemyndigheterna än man tidigare gjort. Och det är bra att vi har haft möjlighet att göra det.

Man har ju i propositionsförteckningen tagit upp propositionen om ändringar i miljöskyddslagen och den ändring i miljöskyddstillsynen som man har tänkt sig i enlighet med det utredningsförslag som föreligger. Vi hade alltså gärna sett att en enhällig riksdag hade ställt sig bakom detta. Vi bedömer det så från centerns sida, och det är därför vi i utskottsmajoriteten har skrivit på det sätt vi har gjort i betänkandet, nämligen att det är mycket viktigt att just tillsynen över industriell verksamhet nu ges högsta prioritet. Det uttalande som utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen nu skall göra betyder egentligen att andra områden inom länsstyrelsernas verksamhetsfält inom vilka man likaledes vill ha nya tjänster under nästkommande budgetår kommer att få stå tillbaka. Vi har, som jag sagt, funnit detta vara mycket viktigt ur miljöskyddsarbetets synpunkt. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna att riksdagen har den av utskottsmajoriteten redovisade uppfattningen, för att regeringen skall ta hänsyn härtill när miljöskyddspropositionen utformas.